Herr talman! Lagutskottets betänkande nr 33, som vi nu behandlar, är ett enhälligt betänkande utan reservationer. Jag har begärt ordet för några kommentarer i anslutning till det särskilda yttrande som jag fogat till betänkandet. Betänkandet handlar ju om ändringar i patentlagen som föranletts av regeringens proposition 1982 82. Den ena av dessa är en partimotion från vpk, nr 2312. I yrkande 4 i den motionen hemställes att riksdagen hos regeringen begär utredning om förändringar i patentlagen med syfte att förhindra uppköp av innovationer för att stoppa dessa. Det ifrågavarande motionsyrkandet tar upp en viktig fråga. Det handlar om ifall en bra idé skall komma till uttryck i verkligheten eller ej. Frågan kan förefalla paradoxal. Är det inte så att innovationer alltid kommer till användning? Det normala är att så sker, men det finns undantag, och det är om dessa det aktuella yrkandet handlar. Stora industrier har stora kapital bundna i en viss teknik och har intresse av att den aktuella investeringen snarast återbetalas. Framkommer under tiden nya uppfinningar som hotar att göra den redan etablerade, men ännu inte avskrivna, tekniken omodern, kan ett sådant företag agera protektionistiskt. Man köper upp uppfinningen och låter bli att utnyttja den. I varje fall tills redan gjorda investeringar avskrivits. Det är ett agerande som kan vara förståeligt utifrån det egna företagets snäva synpunkt men som inte kan anses försvarligt från samhällssynpunkt. Det är för att försvara samhällsintresset och speciellt då samhällets intresse av att det kan utvecklas också mindre företag, på basis av nya idéer på det tekniska området, som vi har aktualiserat frågan. Nu har det visat sig, vid utskottsbehandlingen, att det möter svårigheter att lösa problemet via ändringar i patentlagstiftningen, bl. a, på grund av de internationella bindningar denna lagstiftning har. Utskottet hänvisar därför till möjligheten att via avtal säkra att nya uppfinningar kommer till praktisk användning. Uppfinnaren bör kunna få hjälp med att upprätta sådana avtal Att tekniska framsteg verkligen kommer till praktisk användning är som sagt viktigt och ett samhällsintresse. Grunden för ökad välfärd och bättre resurser ligger just i ökad produktion, med mindre insatser av material och energi, och det är just sådana innovationer som behövs. Det är inte alltid som sådana nya idéer kommer fram i de stora företagens utvecklingsavdelningar. Det kan också ibland förekomma att banbrytande idéer kläcks av enskilda uppfinnare, även om det i dag är betydligt svårare än det var förr i världen. Det kan mycket väl tänkas att det rör sig om uppfinningar som leder till avsevärt hållbarare varor, som är ett klart konsumentintresse, men som stortillverkare vilka vill ha en snabb omsättning på sina produkter är beredda att motarbeta. Sådant får enligt vår mening inte hända. Både konsumentoch miljöskäl talar för att samhället motverkar en sådan osund industripolitik. Därför måste samhället försvara och hjälpa fram progressiva tekniska idéer på sätt som här redan nämnts. Herr talman! Som jag redan inledningsvis nämnt har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall som lekman försöka göra några kommentarer till detta mycket komplicerade betänkande och det område som där behandlas. Det gäller i första hand frågan om ett svenskt godkännande av Budapestöverenskommelsen av 1977 angående vissa patentärenden rörande mikroorganismer; ett erkännande av att deposition i stället för beskrivning skall gälla i samband med patent på mikroorganismer. Det är just detta att mikroorganismerna är så svåra att definiera — att beskriva — som gör problemet så komplicerat. De är, för att citera en känd barnvisa av Olle Adolphson, ”små, mycket små, mycket små, men dom finns ändå”. Betänkandet behandlar också en del andra ändringar i patentlagstiftningen som jag helt kort skall beröra. Låt mig börja med det särskilda yttrande som är fogat vid betänkandet och som Per Israelsson var inne på. Per Israelsson har ju själv både i sitt inlägg och i sitt särskilda yttrande i stort sett accepterat utskottsmajoritetens skrivning. Vi har där pekat på de möjligheter som faktiskt finns i dag, t.ex. genom tvångslicens, att en uppfinning utnyttjas i skälig omfattning. Men vad vi framför allt vill understryka är att det är viktigt att uppfinnare får råd och hjälp när det gäller att skriva avtal. Sådan rådgivning och hjälp bör de lämpligen kunna få exempelvis genom styrelsen för teknisk utveckling. Vi menar att man genom rätt utformade avtal bör kunna undvika att någon köper upp uppfinningar i syfte att förhindra att de utnyttjas. Jag vill bara helt kort ta upp de motioner som Kjell Johansson berörde. När det gäller patentverkets organisation och balanssituation vill jag peka på att lagutskottet besökte patentverket för att bl.a. informera sig ytterligare om de frågor som tas upp i den aktuella propositionen. Vi kunde glädjande nog konstatera att man från patentverkets sida räknade med ett avsevärt nedbringande av den balans som man nu har. Vi har efter resonemang med patentverket också ansett oss kunna tillstyrka förslagen i propositionen till ändrade avgifter. Det väsentliga var i varje fall att man inte hade tänkt någon form av retroaktivitet. När det sedan gäller de olika folkpartimotionerna skall jag inte gå in och analysera alla de problem som Kjell Johansson tog upp. Men jag skall gärna diskutera frågan om den s.k. expertlösningen. Kjell Johansson säger att det bara är Sverige som anslutit sig till förslaget om en expertlösning. Jag vill hänvisa till att i betänkandet på s. 12 redovisas exempelvis det arbete som pågår i Norden. Det påpekas också att man i Västtyskland anser — vi påstår alltså inte att man där har antagit förslaget — att expertlösningen skall kunna tillämpas utan lagändring. Alla remissinstanser har tillstyrkt förslaget om en expertlösning efter mönster i den europeiska patentkonventionen. Förslaget innebär — Kjell Johansson var inne på det — att den som begär att deponerade prov skall utlämnas får ta del av informationen endast via en oberoende sakkunnig — detta för att förekomma missbruk. Från utskottets sida skriver vi: ”Tlikhet med motionärerna hyser utskottet principiella betänkligheter mot expertlösningen.

Vi tillstyrker alltså från lagutskottets sida även denna expertlösning. Då det gäller frågan om vi från lagutskottets sida skall ompröva det hela och inte tillämpa expertlösningen måste jag, herr talman, säga att jag inte är beredd att utan vidare ge ett svar på det. Utvecklingen både i Sverige och internationellt får visa vilka steg vi skall ta på detta område. Det understryks också av utskottet att den här frågan, just därför att den är så komplicerad, måste följas mycket noga från regeringens sida. Jag tänker inte bara på utvecklingen i vårt land utan även i omvärlden. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag är medveten om att det här är ett komplicerat område, men man måste ta detta på mycket stort allvar. Det är alltså ett område som kommer att präglas av en dynamisk utveckling i framtiden. Därför är det så viktigt. De invändningar som riktats mot expertlösningen gäller det missbruk som kan befaras. Anledningen till att jag riktat invändningar mot expertlösningen är att den kommer att förhindra och försvåra forskningen. Jag skall komma tillbaka till detta senare. Det är storindustrin som har anledning att befara missbruk, därför att den har intressen att skydda. Det är inte bra. Ten DN-artikel den 11 april 1983 kritiserar patenträttsrådet Tore Oredsson mycket skarpt det här regeringsförslaget. Han skriver: ”Förslaget inskränker på ett oacceptabelt sätt offentligheten, dvs möjligheterna för oberoende fackmän att ta del av och granska patentärenden.” Det verkar alltså i rakt motsatt riktning mot det samhällssyfte som patentsystemet skall garantera. Patenträttsrådet skriver vidare: ”Det sätt på vilket frågan har behandlats i det aktuella regeringsförslaget gör dock att man känner sig djupt oroad, och man undrar om riksdagen har fått den information i frågan som synes oumbärlig för att veta vad man tar ställning till.” Anledningen till att jag har motionerat i frågan är helt enkelt att jag tycker, att de spörsmål som tas upp är så oerhört viktiga att man bör titta på dem närmare. Det sägs vidare i den artikel som jag åberopar: ”Inget annat land i världen har i sin nationella rättsordning hittills infört sådana regler” — möjligen med undantag av Frankrike. ”Det är obegripligt att den svenska regeringen vill gå i täten. Genom att införa reglerna i svensk lagstiftning bidrar man på ett olyckligt sätt till att låsa fast genoch biotekniken vid det gamla patentsystemet och motverkar en förutsättningslös prövning av nya och bättre former för den rättsliga regleringen på detta område.” Sedan ställer artikelförfattaren följande frågor: ”Hur förändras för övrigt grundforskningens förutsättningar av dessa regler? Kommer inte dessa att hindra den snabba publiceringen av forskningsresultat, tankar och idéer som länge har ansetts som en förutsättning för effektiv och tillförlitlig grundforskning? Ger de inte dödsstöten åt den "fria kommunikationen” mellan forskarna själva och mellan forskare och allmänhet? Kommer vi att få se en förskjutning av grundforskningen från universiteten till industrin, med ekonomisk styrning av forskningen som följd?

Jag ber att få instämma i det senaste.

Herr talman! Vad gäller det senast anförda vill jag framhålla att vi från lagutskottets sida inte bara aningslöst har accepterat förslaget, utan vi har tvärtom — bl.a. genom besök på patentverket — försökt få så mycket information som möjligt. Vi har naturligtvis också tagit del av alla remissvar som inkommit i ärendet. Jag vill understryka att arbetet från svensk sida i den här frågan har skett i internationellt samarbete. Även vi i utskottet har sagt att vi trots allt hyser vissa principiella betänkligheter. Vi understryker just därför att regeringen riktigt noga måste följa utvecklingen på området. Jag begriper naturligtvis att man kan hitta motståndare till denna lösning liksom man i många andra frågor hittar dem som är både för och emot. I det här fallet har vi emellertid kunnat konstatera att de som har varit för lösningen har varit fler än dem som har varit emot. Och även de har varit sakkunniga på området. Jag vidhåller yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hyser naturligtvis inget hopp om att kunna förändra riksdagens beslut i det här ärendet — det beslut som kammaren ganska snart kommer att fatta. Men jag hyser förhoppningen att jag med det här inlägget har sått ett frö, som kan komma att innebära att regeringen tar tag i den här frågan och studerar den närmare. — Har jag lyckats med detta får jag vara glad över det.

Herr talman! Jag är medveten om att frågan om det dubbla medborgarskapet för i Sverige bosatta balter har behandlats i riksdagen ett flertal gånger under en lång följd av år. I motion nr 554 har vi motionärer bl.a. hänvisat till hur olika utrikesministrar i denna kammare uttryckt förhoppningar om att överläggningarna med Sovjetunionen skulle leda till att vissa svenska medborgare av baltiskt ursprung befriades från ett medborgarskap som de aldrig velat ha. Inte minst var förhoppningarna därom stora i slutet av 1970-talet genom tillkomsten av den nya sovjetiska medborgarlagstiftningen. Situationen är dock oförändrad. Utskottet konstaterar att några problem av praktisk natur inte synes ha uppstått till följd av det dubbla medborgarskapet och att myndigheterna inte känner något fall då sovjetiska myndigheter hindrat person med svenskt pass att lämna Sovjetunionen med enda motivering att vederbörande betraktas som sovjetisk medborgare. Detta torde vara riktigt, men det hindrar inte att många med dubbelt medborgarskap känner en betydande oro för och framför allt olust över detta. Under årens lopp har de baltiska organisationerna i Sverige gång efter annan genom uppvaktningar hos regeringen och på annat sätt sökt väcka en opinion för de frågor som de finner mest angelägna. Det har då helt naturligt i första hand gällt stöd för de baltiska folkens berättigade krav på frihet, men därnäst har det i stor utsträckning gällt slopandet av det dubbla medborgarskapet. Ett exempel på detta är exempelvis Baltikumappellen från 1978. Man skulle kunna tro att problemet är av övergående art, att det skulle vara borta när de som nu har dubbelt medborgarskap är borta. Så är inte fallet. Många balter bosatta i Sverige gifter sig med personer av baltisk härkomst och med dubbelt medborgarskap. Deras eventuella barn blir naturligtvis svenska medborgare, men denna nya generation blir också sovjetiska medborgare. Detta gör att det dubbla medborgarskapet för berörda upplevs som djupt upprörande. De själva — och deras barn som aldrig haft någon anknytning till länderna på andra sidan Östersjön — påtvingas medborgarskap i det land som fortfarande 38 år efter krigsslutet håller Estland, Lettland och Litauen ockuperade. Jag noterar med tillfredsställelse att utrikesutskottet utgår ifrån att regeringen fortsätter strävandena att åstadkomma ett avtal med Sovjetunionen. Jag är helt medveten om att Sverige inte kan ensidigt befria balterna i Sverige från det sovjetiska medborgarskapet, men regeringen får inte lämna någon möda ospard i denna fråga. Som framhålles i motionen har bl.a. Canada lyckats uppnå en uppgörelse. Kanske kan i den uppgörelsen finnas någon uppslagsända för den svenska utrikesförvaltningen. I en interpellationsdebatt i måndags sade Margaretha af Ugglas bl.a. att hon kunnat konstatera att det varit ”en generad tystnad i Sverige” när det gäller balterna. Tyvärr är detta ett riktigt påpekande, och jag vill därför hoppas att rösterna nu inte skall tystna utan tvärtom förstärkas såväl när det gäller kravet på frihet för Estland, Lettland och Litauen som när det gäller slopandet av det dubbla medborgarskapet.
Herr talman! Per-Olof Strindberg har inget yrkande, och jag behöver därför inte använda ens de tre minuter som jag hade anmält mig för. Det förhållande som råder för baltiska invandrare är inte tillfredsställande. På den punkten håller jag helt med Per-Olof Strindberg. Det är orimligt att ett antal människor skall behöva uppleva denna situation. Det är praktiskt inte särskilt mycket som händer. Inga negativa ting inträffar. Men människorna upplever förhållandet såsom djupt kränkande. Jag vill gärna understryka på utskottets vägnar att vi utgår från att regeringen gör allt för att komma till rätta med detta problem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För jag vet inte vilket år i raden motionerar vänsterpartiet kommunisterna om ett diplomatiskt erkännande av Demokratiska sahariska arabrepubliken. Det gör vi mot bakgrund av att landets folk trots angreppskrig från Marocko, understött av USA, har lyckats få kontroll över sitt land, skapa en inre stabilitet och utveckla viktiga områden. De politiska framgångarna för det sahariska folket har varit flera. Man har erhållit fullt medlemskap i OAU, den afrikanska samarbetsorganisationen. Man har erhållit diplomatiskt erkännande från 54 länder med vitt skilda politiska system. Vid FN:s generalförsamling har varje år antagits resolutioner som fördömt den olagliga marockanska ockupationen av ett område i nordvästra delen av Västsahara. I november 1982 röstade 78 länder för resolutionen. Sverige var bland dem. Mot röstade bara 12 länder, nämligen USA med Chile, El Salvador och några andra länder i sällskap. Det marockanska angreppskriget inskränker sig i det skede som nu råder till att Marocko ockuperar en liten del av nordvästra hörnet av landet där det finns fosfatfyndigheter. Trots detta krig, som under ett tidigare skede riktade sig direkt mot civilbefolkningen, har de västsahariska myndigheterna under ledning av POLISARIO och dess regering lyckats utveckla sådana områden som utbildning, hälsovård, jordbruk, boskapsskötsel, hantverk m.m. Sverige har alltså ställt sig bakom resolutionen i Förenta nationerna. Det är uppenbart att utvecklingen i Demokratiska sahariska arabrepubliken är sådan att regeringen kontrollerar sitt land med undantag för det befästa området i nordvästra hörnet, att regeringen har folkets förtroende och att det finns en inre stabilitet. Därför bör också den svenska regeringen enligt vår mening erkänna denna regering. Utskottsmajoriteten erinrar om tidigare ställningstaganden när man yrkar avslag på vpk-motionen, och man påpekar att enligt internationell rätt och praxis tillämpas de principer som man hänvisat till. De kriterier som skall vara uppfyllda för att man skall erkänna är främst att regeringen skall ha effektiv kontroll över landet, att det råder inre stabilitet och att landet har ett visst mått av självständighet utåt. Jag kan inte se att det finns några verkliga omständigheter som motsäger att det skulle vara på det sättet. Tvärtom hävdar vi i vår motion och i vår reservation till betänkandet att just de här förhållandena är vid handen, och därför borde den svenska regeringen nu erkänna den sahariska regeringen.

Det finns en motsats i det här ställningstagandet. Tidigare har man ju menat att bistånd mycket väl kan ges över POLISARIO. Men nu säger man när det gäller erkännandefrågan att de inte är så starka eller har sådan kontroll att vi skall erkänna dem. Det vore intressant att se hur man skall motivera sitt ställningstagande litet djupare här i debatten. Jag skulle vilja påstå att man använder de här kriterierna om kontroll, inre stabilitet osv. som ett sätt att slippa undan ett politiskt ställningstagande. Jag menar att man borde erkänna den sahariska regeringen. Med de orden, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet av Bertil Måbrink.

Herr talman! I den reservation som är fogad till det betänkande som vi nu behandlar föreslås att riksdagen med bifall till motion 557 av Lars Werner m.fl. beslutar erkänna Demokratiska sahariska arabrepubliken. Som Hans Petersson i Hallstahammar sade, har riksdagen flera gånger tidigare avslagit likalydande vpk-förslag, framförda under de senaste åren. Som Hans Petersson i Hallstahammar fullt riktigt också sade, har utskottet bedömt frågan om erkännande utifrån den internationella rätten och utifrån svensk praxis för att erkänna stater. För det första skall kriteriet att den regering som avses skall utöva en effektiv kontroll över staten i fråga vara uppfyllt, och för det andra skall den stat det gäller ha uppnått ett rimligt mått av självständighet utåt samt stabilitet inåt. Herr talman! Utskottets majoritet anser att dessa villkor när det gäller Västra Sahara ännu inte är uppfyllda och föreslår därför i betänkandet riksdagen att reservationen avslås. Hans Petersson talade om situationen i Västra Sahara. Militärt är situationen mycket låst. Stora marockanska styrkor, uppskattningsvis 90 000 man, ockuperar landets nordvästra hörn, där bl.a. huvudstaden El Aaiän, och landets viktigaste naturtillgångar, fosfatgruvorna i Bu Craa, ligger. Det är riktigt att det geografiskt sett är en mindre del av Västra Saharas yta, men befolkningsmässigt är det fråga om det mest tätbefolkade området i landet. Mot invasionsstyrkorna står den sahariska befrielsearmén på ca 6 000 man — det är svårt att bedöma, men den är i vart fall oerhört mycket mindre än de marockanska styrkor som har ockuperat landet. Skärmytslingar vid och överraskande gerillaattacker genom och mot den av marockanerna tvärs genom öknen uppförda befästningslinjen hör till vardagen. Hittills förda fredsförhandlingar har varit resultatlösa.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

Herr talman! Det här var en ny variant på kontrollkriteriet. Det är antalet människor man har kontroll över det gäller — det är alltså inte längre territoriet, som det står i de flesta handlingar. Här står ”utöva en effektiv kontroll över staten i fråga och ha uppnått ett rimligt mått av självständighet”. Är det territoriet, eller är det folkmängden som räknas, Axel Andersson, när det gäller för utskottet att ta ställning? Är det inte så att man glider litet på principerna, beroende på vilken politisk regim det gäller och vilket internationellt läge som råder? De s.k. principerna är inga principer, eftersom man har gjort ganska vitt skilda ställningstaganden när det gäller t.ex. Uganda, Kampuchea och nu Västra Sahara. Axel Andersson nämnde det befrielsekrig som pågår och talade i det sammanhanget om 90 96 av befolkningen. Jag säger då: 90 96 av ytan är befriad. Det är en liten del kring fosfatgruvorna som hålls av den marockanska armén, genom att den har byggt upp en jättevall av sand med befästningstorn som den bevakar. Ur detta område släpper man inte gärna civilbefolkningen, eftersom den i så fall förenar sig med gerillan. Den marockanska armén har alltså grävt ner sig i detta hörn för att försöka behålla status quo, i hopp om att få ett världsmonopol på fosfatfyndigheterna. Det vore också intressant att av utskottets företrädare få veta på vilket sätt den interna stabiliteten skulle vara hotad. Har inte POLISARIO folkets stöd? Vem finns det mer som kan irritera inom de områden där det västsahariska folket har kontroll? Vad är det för ”instabilitet” som råder? Jag tycker att utskottet anför dåligt grundade argument när det hänvisar till dessa principer utan att motivera vad som ligger bakom ställningstagandet.

Herr talman!

Det är klart att man kan diskutera innebörden av uttrycket ”en effektiv kontroll”, liksom man kan diskutera vad som är ett rimligt mått av självständighet. Hans Petersson i Hallstahammar angav i sitt första inlägg att sammanlagt över 54 stater har erkänt Demokratiska sahariska arabrepubliken. Bland dem finns det ingen europeisk stat, varken någon västeuropeisk eller någon östeuropeisk. De har också, antar jag, kriteriet att regeringen skall behärska, ha kontroll över och kunna styra sitt land. Jag menade inte att andelen av befolkningen skall avgöra. Jag konstaterade bara att huvudstaden, en viktig hamnstad vid kusten, fosfatgruvorna och Västra Saharas tredje största stad är ockuperade. Det är naturligtvis strategiskt för ockupanterna att hålla dessa viktiga ställningar. Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar och jag har olika uppfattning i denna fråga, så jag skall inte uppta kammarens tid mycket längre i denna replik. Jag vill bara än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det diskuteras här vad som är ett rimligt mått av kontroll över landets territorium. Jag kan bara konstatera att vi har olika uppfattning. Det gäller här en befrielserörelse som har stöd av folket och som utvecklar demokratiska system på basis av månghundraåriga traditioner vuxna ur ett stamoch nomadsamhälle. Denna befrielserörelse, som har folkets förtroende, kontrollerar 90 26 av ytan i ett land som fick, nej, skaffade sig självständighet när den gamla förtryckaren Spanien lämnade området. Tyvärr invaderades då landet snabbt av två grannar. Den ena har man slagit i krig, medan den andra finns kvar, ockuperande en liten del av landet. Jag anser att denna regering är värd stöd och ett erkännande av Sverige. Det spekuleras också om varför ingen i väst eller i öst har erkänt Demokratiska sahariska arabrepubliken. Ingen i Västeuropa har erkänt Demokratiska sahariska arabrepubliken, och därför bör inte heller vi göra det, säger Axel Andersson. Det är de gamla vanliga argumenten. Det är som att höra den förre folkpartistiske utrikesministern — varför skall vi göra någonting när ingen annan har gjort någonting? Jag skulle tro att i både väst och öst är det så — detta är naturligtvis en gissning — att ingen törs stöta sig med Marocko, därför att detta land sitter på så stora fyndigheter av fosfat, som alla behöver. Men skall den svenska regeringen och det svenska utrikesutskottet här i riksdagen verkligen gå den vägen? Skall vi verkligen krypa för dem som har kontroll över råvarorna? Skall inte vi inta en självständig ställning utifrån dessa kriterier, som jag anser är uppfyllda? Jag kan inte annat än beklaga att den socialdemokratiska majoriteten inte har mod att gå framåt i den här frågan.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall känna mig smickrad eller inte när Hans Petersson i Hallstahammar jämför mig med den tidigare folkpartistiske utrikesministern. Den frågan får väl Hans Petersson och jag göra upp utanför denna kammare. Men när Hans Petersson säger att den socialdemokratiska majoriteten, och därmed också utskottsmajoriteten, kryper för de intressen som är involverade i dessa stridigheter, vill jag bestämt motsätta mig det. Det är ett väl enkelt argument att framföra i en sådan här debatt. Om målet är vi överens — även vpk, tror jag — dvs. att Sverige på allt lämpligt sätt skall arbeta ide fora som har möjlighet att påverka situationen i Västra Sahara, inte minst i FN. Jag delar fullständigt Hans Peterssons beskrivning i hans anförande om Sveriges insatser, och jag och utskottsmajoriteten menar att det är den vägen vi gör bäst nytta för det kämpande sahariska folket, inte genom att stå i denna kammare och diskutera värderingar av olika begrepp och ord osv.

Herr talman! Vid den utrikespolitiska debatten den 16 mars i år tog jag upp situationen i Demokratiska sahariska arabrepubliken. Jag redogjorde kortfattat för mitt besök där nere i flyktinglägren i Algeriet, där saharierna hade organiserat sitt samhälle på ett utomordentligt imponerande och framåtsyftande sätt. Jag berättade om sahariernas kamp för att befria sitt land från den marockanska ockupationen och deras kamp för att lägga grunden till ett fungerande samhälle i ett fritt land. Jag skall därför inte nu upprepa detta, utan jag hänvisar till mitt anförande den 16 mars. Jag vill här bara ytterligare en gång slå fast att av allt jag har sett runt om i världen är det inte mycket som så har imponerat på mig som sahariernas kamp för frihet och framtid. Som kvinna upplevde man också stolthet när man såg de sahariska kvinnornas starka insatser, deras starka medvetenhet och deltagande i kampen. Eftersom deras män är ute i kriget är det kvinnorna som har huvudansvaret för organisationen av flyktinglägren, för utbildning, sjukvård, matdistribution osv. Utskottet redogör fylligt och bra för den aktuella situationen i Västra Sahara. RASD är sedan 1982 medlem i OAU. Detta åstadkom, som vi känner till, en del splittring inom OAU. Men RASD med sin befrielserörelse Frente POLISARIO beslöt då att avstå från att delta i OAU-mötet i Tripoli för att inte förvärra splittringen inom organisationen. Jag vill nämna detta bara för att visa vilket ansvar POLISARIO känner också för OAU:s framtid. Självfallet kommer RASD nu att delta i OAU-mötet i Addis Abeba i juni i år. Det är uppenbart — som också utskottet framhåller — att den västsahariska krisen innebär en allvarlig risk för freden i hela området. Därför måste alla ansträngningar göras för att få till stånd förhandlingar mellan Marocko och POLISARIO. Algeriet stöder militärt och diplomatiskt POLISARIO strävanden. När Algeriet 1976 erkände RASD, avbröt Marocko förbindelserna med Algeriet. Nu i vår har samtal inletts mellan Algeriet och Marocko bl.a. för att återuppta de diplomatiska förbindelserna. Kung Hassan av Marocko och Algeriets president Bendjedid Chadli möttes i februari i år för första gången sedan 1976. Detta är ett led i normaliseringen mellan de båda staterna. Gränsen mellan länderna har nu också delvis öppnats. Också Spanien är intresserat av att förbättra sina relationer med de nordafrikanska staterna. Statsminister Felipe Gonzalez har för några veckor sedan besökt Marocko. Han anser att tiden har kommit för Marocko och Spanien att undvika konfrontation och ömsesidigt misstroende. Han hade också stora förhoppningar om fred i Västsahara, om man bara följer de resolutioner om självstyre som FN och OAU har antagit. Vice statsministern, Alfonso Guerra, hade också överläggningar med POLISARIO. En allmän förbrödning i detta område har således påbörjats. Det är bra, men den förbrödningen får under inga förhållanden innebära att man kör över det västsahariska folket och dess rättmätiga krav. Därför är det så enormt viktigt att vi här i Sverige följer utvecklingen och att vi medverkar till en kraftfull opinion för det sahariska folkets frihetssträvanden. POLISARIO har många gånger gett uttryck för sin vilja till förhandlingar med Marocko. Algeriet har också förklarat sig berett att medla mellan POLISARIO och Marocko. Marocko har hittills varit avvisande. Det är naturligtvis en stor påfrestning, inte minst ekonomiskt, för Marocko att hålla sin armé på 90 000 man ute i öknen. I februari i år gjordes också ett militärkuppförsök på hög nivå i Marocko, och förhållandena där förefaller instabila över huvud taget. Kriget i Västsahara är ett orättfärdigt krig. Det förefaller också vara ett i stort sett bortglömt krig. Även den svenska regeringen tycks ha glömt bort kriget, eller också vet man för litet om det. Man har ställt sig bakom FN-resolutionen, och det är bra. Men varför är regeringen så litet intresserad av Västra Sahara? Jag tycker inte att jag kan finna något engagemang från regeringens sida i den här frågan. Är utrikespolitik ett självändamål för socialdemokraterna? Engagerar ni er, Axel Andersson, bara i frågor som är ”inne” eller som ni kan göra jippo av på ett eller annat sätt? Regeringen har inte tagit upp frågan om Västra Sahara i riksdagen, inte heller i utrikesdeklarationen eller i den utrikespolitiska debatten. Inga uttalanden har gjorts till förmån för Västra Sahara. Jag undrar om Axel Andersson känner till om utrikesministern diskuterade Västra Sahara med Spaniens utrikesminister, Fernando Moran, vid statsbesöket nyligen i Spanien? Nästa vecka kommer POLISARIO:s Europarepresentant hit till Sverige. Han skall sammanträffa bl.a. med representanter för olika politiska partier. Jag hoppas nu att regeringen lyckas mobilisera så mycket engagemang att utrikesministern ställer upp för ett samtal. Jag vill också fråga Axel Andersson om han känner till hur det förhåller sig med detta. Sverige måste arbeta för och stödja Demokratiska sahariska arabrepubliken. Den behöver allt stöd som tänkas kan. Det sahariska folket är ett litet folk, men det får för den skull inte glömmas bort. Det orättfärdiga kriget måste ständigt påtalas.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
Herr talman! Jag skulle kunna instämma i nästan allt vad Gunnel Jonäng sade. Det var ju många vackra ord om det västsahariska folket, om POLISARIO, dess ansvar för situationen i Afrika, dess organisation av landet, dess sätt att sköta allt det som Gunnel Jonäng varit där nere och sett. Jag har också varit där tidigare. Gunnel Jonäng sade också att det inte fick bli några förhandlingar eller något spel över huvudet på POLISARIO när det gäller västsahariernas framtid. Det visar att Gunnel Jonäng anser att man måste räkna med det sahariska folket och dess representanter, dess regering, POLISARIO. Men detta klingar falskt, för de borgerliga regeringarna och Gunnel Jonängs partikamrater har under lång tid haft precis samma inställning som socialdemokraterna nu har. Det finns ingen skillnad i värdering av den sahariska regeringen, även om en och annan borgerlig politiker ställer upp och talar vackert. Det finns också socialdemokrater som gör det av och till på skilda möten. Det skall bli intressant att se hur fru Jonängs vackra ord om stöd till POLISARIO omsätts i handling när fru Jonäng skall rösta i fråga om erkännande. Vi anser att just fru Jonängs anförande är ytterligare ett bevis för att den sahariska regeringen bör få svenskt stöd genom ett diplomatiskt erkännande.
Herr talman! Jag kan försäkra fru Jonäng att den svenska regeringen inte passivt åser händelseutvecklingen i Västra Sahara. Jag beklagar att fru Jonäng tog till dessa skarpa och gälla övertoner, när hon i ett svep bedömde den socialdemokratiska utrikespolitiken som ett s-jippo. Jag känner fru Jonäng sedan många år här i riksdagen och vet att fru Jonäng vanligtvis är mer balanserad än så. Hon tog det väl som ett gyllene tillfälle att få klippa till s-regeringen. Det får fru Jonäng gärna göra, men jag tycker att det är fel tillfälle när vi diskuterar den svenska utrikespolitiken visavi ett folk som kämpar för sin frihet och för vars kamp vi alla ställer upp. Jag hoppas att det var ett tillfälligt olycksfall i arbetet när det gäller fru Jonäng, men man kan kanske inte vara alldeles säker. Sedan ställde fru Jonäng ett antal frågor. Hon undrade bl.a. huruvida jag känner till utrikesministerns mötesprogram de närmaste veckorna. Jag måste här göra fru Jonäng besviken. Frågan tyder på en viss överskattning av min ringa person. I verkligheten är det nämligen inte så att jag vid dagliga samtal med utrikesministern håller reda på vilka personer han möter.
Herr talman! Axel Andersson var tveksam om min kritik var ett olycksfall i arbetet eller inte. Den var inget olycksfall i arbetet, för den var noga genomtänkt. Axel Andersson talade om gälla övertoner. Om jag ”tog i”, gjorde jag det av omtanke med och av omsorg om det västsahariska folket. Jag upplever att — och jag beklagar att det är på det sättet — regeringen inte har ett tillräckligt engagemang för västsaharierna. Jag kan inte påvisa att regeringen har gjort något annat än att stödja resolutionen i FN. Man har t.ex. i utrikespolitiska debatter, i deklarationer och sådana sammanhang inte tagit upp den här frågan. Är det så att regeringen tycker att det här är ett för litet folk, att det är ett krig som är bortglömt och att man därför inte vill engagera sig i det? Jag upplever det på det här sättet, och jag framför min kritik med den baktanken att det skulle kunna väcka ett större engagemang från regeringens sida. Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga att jag redan deklarerat hur jag kommer att rösta, eftersom jag yrkat bifall till utskottets hemställan. Jag ser faktiskt frågan om ett erkännande på ett helt annat sätt än Hans Petersson gör. För mig är frågan om erkännande inte något slags solidaritetsåtgärd gentemot folket, utan ett erkännande är ju en formell diplomatisk åtgärd, som naturligtvis kan ha en viss betydelse. Men som någon direkt solidaritetsåtgärd uppfattar jag det inte. Däremot tycker jag att det är angeläget att vi visar vår solidaritet på andra sätt, att vi stöder och stärker opinionen för Västra Sahara.
Herr talman! Det här skall bli mitt sista inlägg i den här debatten.

Herr talman! Ett diplomatiskt erkännande är ingen solidaritetsåtgärd, säger fru Jonäng. Nej, det är det naturligtvis inte. Det är en fråga om vem man anser representerar det sahariska folket. Är det POLISARIO och folkets regering eller vem är det som representerar det sahariska folket? Man vågar ju inte erkänna republiken. Det är klart att ett erkännande har en viss betydelse. Om 54 länder förut har erkänt Västra Sahara och Sverige också skulle göra det, är det klart att det får betydelse för huruvida de andra makterna i området som är inblandade i konflikterna kan föra diskussionen över huvudet på västsaharierna eller inte. Det måste fru Jonäng vara medveten om. Hon säger att det är angeläget att västsaharierna kommer till tals när det gäller lösningen av konflikten. Ett sätt att hjälpa till med det är naturligtvis att erkänna dem och deras rätt att representera sitt land och sitt folk. Det är ju en konsekvens av den inställning som fru Jonäng har. Det vore intressant att ställa samma fråga till fru Jonäng, som nu skall rösta emot vårt krav på ett erkännande: Vad är det som gör att fru Jonäng inte anser att den sahariska regeringen har kontroll över landet eller representerar folket i området? Vad är det som gör att fru Jonäng inte kan stödja det folk som hon så varmt talar för?
Herr talman! Jag skall inte gå in i debatten om erkännandet och vpk-reservationen. Gunnel Jonäng trodde möjligen själv att hon delade ut en rallarsving mot socialdemokratin när hon sade att vi inte tillräckligt kraftigt stöder Västra Sahara. Samtidigt yrkar hon avslag på sitt eget yrkande om att vi skall be regeringen att öka stödet till Västra Sahara. Herr talman! Det där är inte ens en rallarsving — det är en praktfull kullerbytta.
Herr talman! Axel Andersson talar varmt för Västra Sahara och säger att regeringen är aktiv när det gäller POLISARIO. Jag hoppas att det tar sig det uttrycket att när Europarepresentanten för POLISARIO i nästa vecka kommer till Sverige, har utrikesministern då möjlighet att samtala med honom. Det är självklart, Hans Petersson i Hallstahammar, att POLISARIO representerar det sahariska folket. Det viktiga i dagens läge är att försöka påverka att förhandlingar kommer till stånd mellan POLISARIO och Marocko. Det är vad som behövs för att få slut på kriget och för att saharierna skall kunna bygga sitt land i fred och i frihet.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att när det gäller att uttala vackra ord, utan förpliktelse till handling, är Gunnel Jonäng precis lika duktig som Axel Andersson.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 24 behandlas frågan om anslag inom socialdepartementets verksamhetsområde, såvitt avser övrig sjukvård, m.m., och i anslutning härtill väckta motioner. Jag kommer att uppehålla mig vid motion 1982/83:1289 av Gunnar Biörck i Värmdö och den moderata reservationen. ”Staten har sedan år 1969 — —— satsat på en systematiserad vidareutbildning för läkarna. Detta har inte endast skett för att befrämja en ökad yrkesskicklighet utan även för att inordna läkarutbildningen i den allmänna sjukvårdsplaneringen. Vid anordnandet av specialistutbildningen har olika intressen vägts samman till patienternas förmån.” Därmed markerar regeringen sin avsikt att staten även i fortsättningen skall ha ett ansvar för läkarnas vidareutbildning, dvs. den utbildning som leder fram till specialistkompetens. Socialstyrelsen kommer därmed att få ett avgörande inflytande på utbildningens kvalitet. När det däremot gäller frågan om läkares efterutbildning vill regeringen inte att staten bör påta sig något principiellt ansvar. Vissa medel får dock socialstyrelsen disponera, som gör det möjligt att övergångsvis anordna viss efterutbildning. I propositionen berörs den satsning som hittills skett för att få fram välutbildade allmänläkare till den öppna vården. Under de senaste decennierna har vi fått uppleva en mycket snabb utveckling på många områden, och det gäller inte minst på det medicinska området. Att utvecklingen nu skulle stanna upp finns det ingen anledning att tro. Den utbildning som de läkare får som i dag blir specialistkompetenta måste därför ständigt hållas aktuell och i tiden med utvecklingen på det medicinska området. Skall vi i vårt land även i fortsättningen kunna hålla en hög medicinsk standard på sjukvården, är en god efterutbildning en angelägen investering. I utskottsmajoritetens skrivning hänvisas till behandlingen av den nya hälsooch sjukvårdslagen och de riktlinjer riksdagen godkänt i fråga om statlig planering och samordning av hälsooch sjukvården. Enligt dessa riktlinjer har statsmakterna ansvaret för den övergripande planeringen och samordningen av hälsooch sjukvården. Enligt utskottets mening ligger häri även ett övergripande ansvar för att hälsooch sjukvårdens personal erhåller erforderlig efterutbildning. Men man säger också att det direkta ansvaret för uppläggning och genomförande av efterutbildningen bör åvila sjukvårdshuvudmännen. Frågan om läkares efterutbildning är dock inte bara en fråga mellan arbetsgivaren läkaren. Statens ansvar måste markeras klarare än vad som skett i propositionen och utskottsbetänkandet. I den moderata reservationen av Göte Jonsson m.fl. sägs klart ut att statens ansvar när det gäller efterutbildning för läkare innebär att staten skall sörja för övergripande planering, samordning och tillsyn av efterutbildningen samt bedriva utvecklingsoch försöksverksamhet på området. Kostnaderna för läkarnas deltagande i efterutbildning bör — som framhålles i motion 1289 av Gunnar Biörck i Värmdö — bestridas av deras huvudmän. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen av Göte Jonsson m.fl.

Herr talman! Redan 1976 kom den första larmrapporten att 10 000 människor vistas på psykiatriska institutioner trots att de är medicinskt färdigbehandlade. Den s.k. LUS-undersökningen på Långbro visade, att om man omsatte siffrorna från Långbro till att gälla hela landet, skulle det röra sig om 10 000 personer. Socialstyrelsens statistik pekade också på att det faktiskt kunde vara fråga om att en tredjedel av alla patienter inom psykiatrin vistades på institutioner, fastän de inte skulle behöva det. Visst händer det mycket inom psykiatrin i dag, men mycket ojämnt. På vissa håll i landet sker det mycket, och på andra håll sker det inte alls mycket. Socialstyrelsens siffror är imponerande. Men kryper man närmare verkligheten, upptäcker man hur olika det är i landet och hur eftersatt vården är på många håll. Man kan fråga sig varför det går så långsamt. Det är faktiskt sju år sedan de första larmrapporterna kom. Förklaringarna till detta är säkert många, men utan tvivel har de nuvarande statsbidragens utformning en styrande konservativ effekt. Den reformering som behövs inom psykiatrin kommer inte att bli av inom överskådlig tid, om inte utvecklingen stöds av ekonomiska styrmedel. Riksrevisionsverket har i en av sina rapporter konstaterat att statsbidragen inte styrt utvecklingen i avsedd riktning utan i viss mån verkat konserverande på gamla vårdformer. Verket förordade i denna rapport en förändring av bidragen genom införande av ett generellt bidrag, beräknat efter folkmängd, och därutöver ett särskilt bidrag som bara skulle utgå till prioriterade vårdformer. Med hänsyn till den rådande resursknappheten talar mycket för att den nödvändiga reformeringen av psykiatrin måste ske genom statsbidrag som verkar direkt styrande mot öppna vårdformer, personalutbildning, forskning och utveckling, utvärdering och annat som behövs för att ”ro i land” detta reformarbete. Ett nytt statsbidragssystem bör alltså utformas med direkt syfte att stimulera utbyggnaden av öppenvårdsresurser och att avveckla de stora psykiatriska sjukhusen. Bidrag bör kunna utgå till öppenvårdsverksamhet, alternativa boendereformer för psykiskt handikappade och sysselsättningsåtgärder. Mellan företrädare för statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet har det den 23 mars i år träffats en överenskommelse om storleken av de allmänna och särskilda bidragen till den psykiatriska vården för åren 1982-1984. Enligt punkt 9 i överenskommelsen skall under år 1984 utgå en särskild ersättning till sjukvårdshuvudmännen med 24 kr. per invånare för att underlätta en utveckling mot öppnare vårdformer inom psykiatrin. — Detta kan man läsa i socialutskottets betänkande. I proposition 174, som lades fram för någon dag sedan, kan man också läsa att en ny ersättning skall utgå till huvudmännen för att underlätta en utveckling mot öppna vårdformer inom psykiatrin. Om detta nya — det som föreslås i propositionen — är tillräckligt återstår att se. Det kan inte tolereras att patienter måste stanna kvar inom den psykiatriska vården bara därför att lämpliga stödformer som bostad, sysselsättning och annan omsorg saknas och inte finns att tillgå ute i vårt samhälle. Den 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft. Den ger kommunerna det yttersta ansvaret för medborgarnas välbefinnande. Psykiatrin behöver samarbeta med många olika instanser för att rö i land reformarbetet med öppnare vårdformer. Man behöver samarbeta med primärvården på vårdcentraler och liknande. Men ännu viktigare är det att psykiatrin samarbetar med socialtjänsten. Annars finns det risk för att den medicinska tonvikten på vården lever kvar och förstärks. Socialtjänsten måste svara för att även de sociala problemen bearbetas. Samarbete mellan kommun och landsting är en viktig förutsättning för att man skall kunna slussa ut människor till vanligt liv. Det behövs en nära kontakt mellan sjukhus, primärvård och socialtjänst. När en patient flyttar ut tillen egen bostad — om det går — behöver han eller hon i regel hjälp både från sitt sjukhus och från kommunens hemtjänst. Kommunerna bör också ta ansvar för att den som flyttar har sysselsättning på dagarna och någonstans att ta vägen för att träffa andra människor på sin fritid. Det innebär att kommunerna också måste få ekonomiska resurser för att förverkliga det här reformarbetet, som i mycket stor utsträckning bygger på hur verksamheten är organiserad ute i kommunerna. Vpk har ingen reservation till detta betänkande utan ett särskilt yttrande. Vi vill avvakta det förslag som regeringen nu lagt fram och närmare studera vilka effekter och förändringar förslaget kan få när det gäller att stimulera till nya öppnare vårdformer inom psykiatrin. Men vi har, som jag sade, i ett särskilt yttrande velat peka på hur viktigt det är att denna fråga nogsamt följs, så att de tiotusentals människor som tvingas bo på institutioner fast de inte behöver det kan få hjälp.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 24 behandlas en rad frågor som har att göra med sjukvårdshuvudmännens verksamhet och statsbidragen till denna verksamhet. Ett av de områden som berörs är den psykiatriska vården och statsbidragen till den — en fråga som har varit uppe alldeles nyligen i kammaren. Den uppfattning som utskottsmajoriteten har avviker inte från den som Inga Lantz just skisserat när det gäller utvecklingen generellt. Den måste gå mot öppnare vårdformer. Vi måste få bort de människor som i dag i onödan vistas inom den slutna psykiatriska vården. Vi måste få ut dem i öppnare vårdformer och ett självständigare boende. Om allt detta råder stor enighet. Jag vill också peka på det avtal som nyligen har ingåtts mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, där en ny komponent har kommit in, nämligen de 24 kr. per invånare som skall utnyttjas för att påskynda och utveckla övergången till öppnare vårdformer. Det är ett steg i rätt riktning, som vi har anledning att hälsa med tillfredsställelse. Utskottet är alltså ense med motionärerna om vikten av att påskynda den här utvecklingen. Det finns all anledning att ytterligare understryka det. I betänkandet tas också upp läkares vidareutbildning och efterutbildning. På den punkten finns det två motioner från moderaterna, och när det gäller efterutbildningen finns det en reservation. Jag vill på utskottets vägnar säga följande. Staten har det övergripande ansvaret för hälsooch sjukvården. I det ansvaret ligger naturligtvis också det som i en av motionerna karakteriseras som ett nationellt intresse, nämligen att se till att läkarkåren hela tiden kan vidareutveckla sina kunskaper och att det kan ske genom en god efterutbildning. Det finns alltså möjligheter för staten att ta initiativ på det här området när så befinnes nödvändigt. Det finns också vissa medel som staten förfogar över för att ta sådana intiativ på bristområden. Utskottsmajoriteten menar emellertid att det måste vara sjukvårdshuvudmännens ansvar att planera och genomföra efterutbildningen. I det fallet instämmer vi alltså med föredragande statsråd. Med de här orden, herr talman, vill jag yrka bifall till socialutskottets hemställan i alla delar i betänkande nr 24.

Herr talman! I medvetande om att man nog bör vara inte bara varsam utan kanske också sparsam med orden vill jag bara beklaga att socialutskottets majoritet, och därmed med all sannolikhet även riksdagen, fortsätter att medverka till att staten berövas inflytande över och ansvar för utvecklingen inom allt flera områden av hälsooch sjukvården. I det fall som Bo Arvidson här har diskuterat rör det sig dessutom inte främst om pengar utan i huvudsak endast om att bibehålla en kvalificerad ledningsfunktion på utbildningsområdet i sakkunniga händer. Jag vet inte vilka motiv som föranlett regeringen och utskottsmajoriteten att ta en annan ställning till planering, samordning och tillsyn av läkarnas efterutbildning än till deras vidareutbildning.

Herr talman! Även jag vill yrka bifall till reservationen. Den motsvarar vad läkarna själva önskar. Man borde här i riksdagen visa uppskattning när denna yrkeskår uttrycker förtroende för statsmakterna.

Herr talman! Det nya systemet för ekonomisk utjämning mellan svenska kyrkans församlingar är ett uttryck för ökad solidaritet församlingarna emellan. De små och ofta ekonomiskt svaga församlingarna får större förutsättningar att klara sin verksamhet inom en rimlig skatteutdebitering. Samtidigt ersätter det nya systemet den statliga skatteutjämning som sedan mitten på 1970-talet har utgått till svenska kyrkans församlingar. Den konstruktion detta bidrag hade gjorde det okänsligt för förändringar beträffande både kostnader och inkomstunderlagsförändringar, varför det var nödvändigt att ompröva systemet. Propositionen och senare riksdagens beslut byggde dels på att en förstärkning av den ekonomiska utjämningen över kyrkofonden skulle finansieras genom en från 10 till 16 öre höjd kyrkoavgift, dels på att kyrkofonden skulle tillföras 88 milj.kr. i dåvarande penningvärde i statsbidrag — alltså samma bidrag som nu utgår. Avsikten var och är, hoppas jag, fortfarande att 1982 års kyrkoutredning skall framlägga förslag innebärande ökad utjämning beträffande kyrkliga kostnader. Det är ju alldeles självklart att många små församlingar har stora ekonomiska bekymmer t.ex. när det gäller att klara underhållet av kyrkobyggnader och anläggningar av kyrkogårdar med dyrbara personalserviceanordningar. Det måste bli så framöver att alla församlingar kan avdela resurser för församlingsverksamheter av olika slag. Detta är viktigt också i ekonomiskt kärva tider. Det nya systemet för utjämning är nytt fr.o.m. i år, och det skulle enligt vårt förmenande vara synnerligen olyckligt om riksdagen skulle ställa sig bakom utskottsmajoriteten och alltså inte fullfölja den statsbidragsgivning som förutsatts. Årets kyrkomöte har också enhälligt ställt sig bakom förslaget från kyrkolagutskottet, och det är således ett starkt önskemål från svenska kyrkan att statsbidraget utgår med oförminskat belopp. Det måste väl kännas litet bekymmersamt för riksdagen och dess partigrupper exkl. vpk att gå emot denna vädjan. Sedan måste jag säga att utskottets skrivning för avstyrkande av centerns partimotion i ärendet är både ytterst kortfattad och synnerligen svagt motiverad. Jag vill också erinra om vad som framhålls i reservation 2 beträffande jämförelser mellan statbidraget till svenska kyrkan och bidragen till de fria trossamfunden. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservation 2. Jag vill också yrka bifall till reservation 1. Skälet för ett utökat bemyndigande till regeringen är den långa kö som nu finns beträffande bidrag för upprustning och byggande av lokaler. Men jag vill gärna säga att de sysselsättningspolitiska skälen inte får göras så tunga att församlingarnas allmänna verksamhet kommer i kläm. Men den bedömningen åligger det givetvis de sökande själva att göra.
Herr talman! Broderskaparna i riksdagen motionerade i januari om ett bemyndigande för regeringen att — i likhet med vad som har skett i fråga om allmänna samlingslokaler — överskrida anslaget till anskaffande av lokaler för trossamfund, om det behövs av sysselsättningsskäl. I folkpartiet tycker vi att detta är en bra motion. Tillsammans med centern yrkar vi därför på ett tillkännagivande till regeringen av samma innebörd som motionen. Närmare ett bifall kan man inte komma. Broderskaparna har alltså nu fått stöd av centern och folkpartiet. Jag hoppas att de också kan övertyga sina egna partivänner om vikten av att stödja det här kravet på att trossamfundens byggen skall behandlas på samma sätt som de allmänna samlingslokalerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! När riksdagen år 1982 fattade sitt beslut om ett inomkyrkligt skatteutjämningssystem förutsattes det att reformen skulle prövas i samband med den utvärdering som skall göras av den kommunala skatteutjämningsreformen 1985. Redan efter mindre än ett år vidtar nu regeringen åtgärder som ändrar förutsättningarna för skatteutjämningen inom svenska kyrkan. När årets kyrkomöte samlades i mars var också denna fråga uppe, och det är med anledning av att jag deltog i kyrkomötet och dess beslut jag har begärt ordet här. Utskottet har nämligen mycket kortfattat och knapphändigt kommenterat eller över huvud taget tagit upp det ställningstagande till diskussion som ett enhälligt kyrkomöte gjorde. Det enhälliga kyrkomötet hade också företrädare för de partier som ingår i utskottsmajoriteten. Vad kyrkomötet sade var att effekterna av systemet inte har kunnat bedömas på grund av att det fungerat så kort tid. Om statsbidraget minskar och slutligen upphör på sätt som föreslagits, utsätts solidariteten församlingarna emellan för större påfrestningar. Hela reformen bygger ju på solidaritet mellan församlingarna. Vidare är det olyckligt att detta sker i ett skede med stora förändringar inom svenska kyrkan genom bl.a. kyrkomötesreformen. Indragningen av statsbidraget bör även ses i relation till eventuellt slopande av församlingsskatt för juridiska personer. Det var alltså kyrkomötets mening att svenska kyrkan skulle behålla statsbidraget till kyrkofonden med oförminskat belopp t. v. och att frågan om minskning eller slopande av anslaget borde tas upp på nytt först när strukturutredningens arbete slutförts. Socialdemokraterna, som i varje fall tidsmässigt var emot genomförandet avutjämningsreformen inom kyrkan, hänvisade bl.a. till att det behövdes en strukturutredning. Nu går man in och vidtar åtgärder innan resultatet av denna över huvud taget har presenterats. Från utskottets sida har man, som jag sade förut, inte alls velat ta upp den diskussion som kyrkomötet här har fört, utan det riksdagen här får sig till livs är att utskottet vill nämna att kyrkomötet som sin mening gett regeringen till känna att statsbidraget till kyrkofonden bör utgå med oförminskat belopp. Det är alltså hela resultatet av ett samlat kyrkomötes uttalande, och det tycker jag är klart otillfredsställande. Det kommer att leda till en övervältring av kostnader på församlingarna, på församlingsskatten, genom höjda avgifter till kyrkofonden. För att förhindra det finns det en rimlig väg att gå, och det är att biträda centerreservationen.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

Herr talman! Som svar på föregående inlägg, där man har yrkat bifall till reservationerna i det här ärendet, skulle jag vilja säga att det är klart att det vore angeläget att vi kunde stödja kyrkan mera än vad som nu är fallet, men det statsfinansiella läget medger inte att vi går utöver de ramar som är angivna. När det gäller förslaget om att också trossamfunden skulle kunna beviljas anslag för byggande utöver den ram som finns för allmänna samlingslokaler menar vi att det kan tillgodoses till dels genom de bestämmelser som finns. Regeringen har möjligheter till bemyndigande av sysselsättningsskäl, och delar av de allmänna samlingslokalerna inom trossamfunden ingår redan i dag i underlaget för beräkning av stöd till allmänna samlingslokaler. Det är riktigt att det är en kösituation och att de medel som har funnits till förfogande för upprustning och byggande av samlingslokaler inte har räckt till för att tillgodose efterfrågan. Det här är också en fråga som regeringen säkert följer med stort intresse — kanske kopplat till svårigheterna att få fram objekt när byggsysselsättningen viker. Man har också på sina håll beviljat även trossamfunden möjligheter att bygga inom ramen för de stödformer som finns för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har anfört detta i utskottsbetänkandet, och därmed anser vi att dessa frågor kan lösas tillfredsställande på det sätt som nu är möjligt. Vi har alltså föreslagit avslag på motionen. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i den här delen. När det gäller den andra frågan, som rör möjligheten att ge bidrag till skatteutjämning via kyrkofonden i oförändrad omfattning, måste jag yrka avslag på detta och även där yrka bifall till hemställan i betänkandet. Det rör sig om mycket pengar, 44 milj.kr. Vi har inom utskottet inte ansett oss ha möjligheter att tillgodose detta önskemål. Den utredning som låg till grund för det förändrade skatteutjämningssystemet hade faktiskt direktiv att arbeta utifrån att intäkterna skulle kunna falla bort på sikt. Det är klart att man kan diskutera hur snabbt denna omställning och nedskrivning av bidragen skall träda i kraft, men det har inte ansetts möjligt att tillgodose de önskemålen fullt ut, utan man har gått in för en avtrappning.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
Herr talman! Utskottets vice ordförande, Ing-Marie Hansson, började sitt Onsdagen den inlägg med att säga att vi inte har möjligheter till någon förstärkning av 20 april 1983 bidragen till svenska kyrkan. Senare korrigerade hon sig och sade att man inte har råd att följa upp den tidigare anslagsramen. Hon sade att det är mycket stora pengar, de där 44 miljonerna. Jag vill då påminna om att det självfallet är lika stora pengar för svenska kyrkan att mista på en gång. Det är väl så man måste resonera. Jag måste därutöver säga att det ju sedan gammalt är en tradition också i fråga om bedömningen av bidragen till de fria samfunden att dessa skall baseras på ett visst procenttal av statsbidraget till svenska kyrkan. Vi har erinrat om i vår reservation, att denna bedömning funnits tidigare. Sedan är det väl helt enkelt så att det här, som Bengt Kindbom också framhöll, är ett steg som kräver oerhört stor solidaritet mellan olika församlingar redan vid en höjning från 10 till 16 öre av kyrkoavgiften. Om man nu så småningom skall fylla ut de här 88 miljonerna, krävs det ytterligare 3 å 4 öres höjning.

Herr talman! Socialdemokraterna har på sistone försökt framställa sig som frihetens främsta förkämpar. I Dagens Nyheter härförleden meddelar statsrådet Ingvar Carlsson att han själv tar sig friheten att gå mot röd gubbe. I ett tidigare sammanhang har han framfört tanken att det kanske vore välmotiverat om svenska folket satsade på kolonilotter. Maj Britt Theorins gamla parabolantennförbud begravdes samtidigt en gång till — av verkligheten har det för länge sedan omöjligförklarats. Detta låter bra, herr talman — det skall gärna medges. Socialdemokraterna gör avbön. Ingvar Carlssons kvastar skall sopa undan den förmyndarstämpel socialdemokratin så snabbt ånyo ådragit sig efter inträdet i kanslihuset. Men det bara låter. Samtidigt, herr talman, som Ingvar Carlsson håller högstämda tal i Göteborg vill socialdemokraterna i Stockholm lägga ner Adolf Fredrik — om man nu klarar av att stå emot en allt större folkopinion. Och skolministern själv, ehuru vän av just Adolf Fredrik, predikar oginhetens budskap i fråga om de i verklig mening fristående skolorna. I en interpellationsdebatt den 28 februari formulerade Bengt Göransson statens förpliktelser gentemot de fristående skolorna. Först hänvisade han till det riksdagsbeslut som fattades förra hösten: ”Riksdagsbeslutet innebär däremot inte att någon viss fristående skola eller grupp av skolor som i dag inte har statsbidrag automatiskt skall få det. Tvärtom skall beslut om statsbidrag fattas av regeringen efter en noggrann prövning av varje enskilt fall. Utgångspunkten skall vara att en fristående skola för att få statsbidrag skall vara till nytta som ytterligare erfarenhetsunderlag eller annat komplement till det allmänna skolväsendet. I propositionen sades vidare att det inte är givet att alla skolor med ett visst pedagogiskt system skall få bidrag, eftersom skälet till stödet är att verksamheten ger erfarenheter av värde för det allmänna skolväsendet.

Vi gör det alltså inte bara för att möjliggöra för exempelvis föräldrar att välja andra skolformer.” Fristående skolor skall, herr talman, vara nyttiga för staten — det är andemeningen. För staten — inte för eleverna. I den beskrivningen av hur det offentliga skall förhålla sig till det enskilda fångar Bengt Göransson kärnan i konflikten mellan socialdemokraterna och oss moderater: för staten — inte för eleverna eller föräldrarna. I själva verket är det en överhetsbeskrivning av den enskildes rätt eller brist på rätt som statsrådet ger uttryck för, en överhetsbeskrivning som inte blir mer tilltalande därför att den av slentrian och ouppmärksamhet kommit att anammas också av dem som borde vetat bättre. Det är uppenbarligen skillnad mellan dem som i Göteborg eller annorstädes bara talar om friheten och dem som faktiskt är beredda att leva upp till frihetens förpliktelser. För oss moderater handlar inte frihetsdebatten om att den offentliga makten skall ge människor rätt att i småsaker bestämma själva. Frihet handlar om att inte vara beroende — att inte tvingas att med mössan i handen be det offentliga att ta hänsyn till just det som för den enskilde känns viktigt och angeläget. Att alltid ha ett alternativ som man själv förfogar över, det är frihet. Socialdemokraterna i utbildningsutskottet har tvingats att ge regeringen bakläxa i fråga om de fristående skolorna. Inför trycket från dem som helt enkelt inte accepterade att entydiga riksdagsbeslut åsidosattes tvangs socialdemokraterna att slänga in handduken. En eftergift under galgen visserligen, men ändå en eftergift, och en seger för alla dem som inte är beredda att se mellan fingrarna i fråga om det som alltmer har kommit att framstå som ett statligt maktövergrepp. Den debatt som de senaste månaderna krävts för att tvinga socialdemokraterna till den nödvändiga reträtten visar emellertid på svagheten i det statsbidragssystem som nu introduceras. Förhalningen kunde motiveras — om än på ett till ytterlighet bräckligt sätt — enbart med hänvisning till just det faktum att staten ansåg sig behöva mer tid för att utröna vilka skolor staten genom stödsystemet ville få mera erfarenheter ifrån. Eller som Bengt Göransson uttryckte saken i den interpellationsdebatt jag tidigare hänvisade till: ”Regeringen har sett det som nödvändigt att göra en samlad bedömning. — — — Man kan i en gemensam handläggning pröva varje enskilt ärende för sig, pröva varje skolas förutsättningar för sig. Det är så pass enkelt att det egentligen inte behöver påpekas. Det skulle däremot kunna innebära att man genom att ta ärenden och beslut i den ordning de kommer in kunde försätta sig i en situation där man inte hade möjlighet att ge den skola stöd som man av olika skäl fann det lämpligt att ge stöd.” Herr talman! Vi moderater accepterade det nya statsbidragssystemet förra hösten enbart därför att det ändå innebar en förbättring. I grunden är det emellertid både principiellt och praktiskt ett system som snarast möjligt borde utbytas mot en ordning som ger de fristående skolorna en chans att tjäna elevernas, snarare än statsmaktens intressen. Vi säger så här: Fristående skolor skall ha stöd om de är beredda att följa grunderna i läroplanen och om de kan göra troligt att de har den stabilitet som hänsynen till elevernas skolgång kräver. Några ytterligare krav skall staten inte uppställa. Stödet bör kunna uppgå till ett belopp som motsvarar vad eleverna kostar i den allmänna skolan. Det skolsystem som skulle bli resultatet av den syn på friskolorna som jag här har redovisat skulle ge eleverna makten att avstå från undervisning i skolor som man inte tycker håller måttet. Variationen skulle stimuleras och med denna kvaliteten. Valmöjligheterna utanför den allmänna skolan skulle framtvinga annorlunda skolor också inom det offentliga systemets ram. Pedagogisk förnyelse skulle ges det stöd som friheten att pröva och att utveckla alltid innebär. Det, herr talman, är frihet — frihet att själv forma sin framtid. Kolonistugan, rätten att gå mot röd gubbe och det utrangerade parabolförbudet är nog bra men kan aldrig överskyla det faktum att socialdemokratin i hägnet av sådant tal ytterligare förstärker överhetstendenserna i det svenska samhället. En annan sak som jag vill ta upp är att regeringen i årets budgetproposition föreslår en besparing på lärarersättningarna vid den praktiska arbetslivsorienteringen på grundskolans högstadium. Förslaget har granskats av utskottet och befunnits inte i alla delar svara mot de krav skolan har rätt att ställa. Vi kan för vår del acceptera att praon blir föremål för besparingar. Dess värre är samhällsekonomin sådan att också skolan måste bidra. Den besparing regeringen föreslagit är emellertid omöjlig att genomföra om inte ingrepp skall behöva göras också i annan verksamhet i åtskilliga fall. Ändringar i regeringsförslaget är alltså nödvändiga. Besparingen kan enligt vår mening inte utgå från att alla skolor har fyra veckors prao, när läroplanen ger skolorna möjlighet att välja prao i tre eller i fyra veckor. Tre prao-veckor bör utgöra beräkningsgrund. Det ekonomiska utrymme som med en sådan justering öppnas bör utnyttjas dels för ökade lärarbesök på arbetsplatserna, dels — där detta är nödvändigt — till prao i halvklass. Därigenom tillgodoses ett brett intresse hos dem som har haft anledning att diskutera regeringens åtgärder. För att snabbt få möjlighet att värdera utfallet av den nu diskuterade förändringen bör regeringen redan i nästkommande budgetproposition redovisa de första erfarenheterna. Riksdagens beslut bör i avvaktan på denna redovisning vara ettårigt. På detta sätt, herr talman, kan en nödvändig besparing förenas med hänsynen till elevernas rätt till en fullgod praktisk arbetslivsorientering. Herr talman! Många har vittnat om att praon fått skoltrötta elever att leva upp. Vad är detta, om inte ett bevis för värdet av den typ av åtgärder som vi moderater i andra sammanhang så ofta föreslagit i fråga om högstadiets inriktning. Det engagemang många elever uppenbarligen visar inför den praktiska verksamheten under praon måste tas till vara genom att man erbjuder bättre tillvalsmöjligheter på högstadiet. Prao-debatten har visat på behovet av sådana förändringar av högstadiet som en riksdagsmajoritet dess värre tidigare ställt sig avvisande till. Till slut, herr talman, förtjänar det att påpekas att den besparing i fråga om praon som vi av samhällsekonomiska skäl anser ofrånkomlig — och som man inte så lättvindigt kan förbigå, som somliga har valt att göra — inte i något hänseende skall ses som någon värdering av lärarnas arbetsinsatser. Skolan skulle nog vinna på att politiker i stället för att rikta anklagelser gentemot en påstådd ofullständig lärarinsats oftare kostade på sig det erkännande lärarna faktiskt är värda.

Herr talman! Låt mig inleda med att säga ett särskilt ”välkommen hit” till skolminister Bengt Göransson. Vi har här i kammaren under det pågående riksmötet haft ett flertal viktiga debatter om angelägna skolfrågor, och vi har då saknat skolministerns medverkan. Det har dels gällt betydelsefulla avsnitt i utbildningsdepartementets bilaga till budgetpropositionen, dels särpropositioner av stor vikt för skolväsendet. Vi är flera som har uppfattat skolministerns frånvaro som ett tecken på bristande respekt för riksdagens och utbildningsutskottets arbete. Till utbildningsutskottets betänkande nr 20 har centern fogat ett antal reservationer, som bygger på de principiella uppfattningar vi tidigare fört fram i vår partimotion om utbildning och forskning till årets riksmöte. Den första reservationen gäller frågan om ett nytt statsbidragssystem, där vi kräver att en parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att göra en översyn. Visserligen är det nuvarande systemet inte särskilt gammalt, men bristerna börjar redan göra sig märkbara, och det är hög tid att få i gång ett arbete för att möta problemen. Det nuvarande systemet med basresurstal är inte konstruerat för en situation med starkt vikande elevunderlag och utgör med sina skilda delningstal för lågstadiet resp. mellanoch högstadiet ett orationellt skäl för att bibehålla nuvarande stadieindelning. Utskottsmajoritetens motivering för sitt avslagsyrkande är mycket kortfattad och illustrerar bara en sak: att man inte begripit vad det handlar om. Frågan om tätortsgrad är bara ett exempel på hur man kan lösa de tekniska problemen med ett elevrelaterat statsbidrag, och sannerligen ingen huvudfråga. Men man har, som sagt, tagit del och inget förstått, och vi får säkert anledning att återkomma till frågan fler gånger. I reservation nr 4, sedd i relation till statsrådets föredragande text i budgetpropositionen och till utskottsmajoritetens skrivning, får man en utomordentlig illustration till hur olika vi ändå ser på begreppet decentralisering. För oss centerpartister innebär begreppet att decentralisera att vi med förtroende ger ett ansvar till den lokala nivån, i det här fallet skolstyrelserna, att lösa en uppgift med hänsynstagande till de lokala förutsättningarna. Detta kan, och jag vill gärna säga bör, leda till att man kommer till olika resultat och olika beslut i olika delar av landet. Men enligt vedertagen socialdemokratisk uppfattning innebär decentralisering att man lokalt får fatta besluten så länge de stämmer överens med de centralt dokumenterade uppfattningarna. Detta har ni att rätta er efter. Eljest får vi ompröva den fria resursanvändningen och det decentraliserade beslutssystemet, säger skolministern i budgetpropositionen. Detta är inte decentralisering utan centralisering av gammalt välkänt socialdemokratiskt märke. Mot detta reser vi principiella invändningar, men också i sak får det helt andra effekter än skolministern tror. Det finns förvisso ett antal kommuner som ännu inte fullt ut tagit sitt ansvar när det gäller att fördela resurser på ett behovsinriktat sätt. I dessa kommuner frågar man just efter centrala direktiv och riktlinjer, därför att man inte är van att ta ett lokalt ansvar. Tror verkligen skolministern att dessa kommuner och deras skolstyrelser känner sig skrämda av hotet i budgetpropositionen? Tror skolministern att just de kommer att slå vakt om den fria resursanvändningen? Vi avvaktar med viss nyfikenhet svaret. Låt mig sedan, herr talman, ta upp den stora frågan om slopandet av statsbidraget till kommunerna för den lärartid som motsvarar elevernas prao under högstadiet. Från centerns sida har vi kategoriskt avvisat denna s.k. besparing, därför att den i långa stycken bygger på felaktiga förutsättningar och därför att den innebär en betydande kostnadsövervältring på kommunerna. Våra argument börjar vid det här laget bli både många och välkända, men jag skall ändå upprepa några av de viktigaste. Besparingen förutsätter helklass-prao, dvs. att alla elever i klassen har prao samtidigt. Men mer än hälften av landets kommuner har s.k. halvklass-prao, där halva klassen går ut på praktik, medan den andra hälften har undervisning på vanligt sätt. Då friställs inga lärartimmar, och det blir heller ingen besparing. Det finns många goda skäl till att kommunerna valt att ha halvklass-prao: t.ex. en begränsad arbetsmarknad, som inte kan ta emot en hel klass på en gång, vilket är fallet på många små orter och i glesbygd, eller det förhållandet att man helt enkelt anser att det finns pedagogiska fördelar med att läsa med halv klass. Under sådana förutsättningar blir det för dessa kommuner ingen besparing. Regeringen utgår också i sitt besparingsförslag från att alla kommuner har fyra veckors prao på högstadiet. Så är inte fallet. Det är kommunens skolstyrelse som beslutar om praons förläggning till årskurs och stadium. Många kommuner har valt att bara lägga ut tre veckors prao på högstadiet. I dessa fall innebär besparingsförslaget att kommunen själv får betala den fjärde veckan. För dessa kommuner gör nu utskottet på eget bevåg ett märkligt avsteg. Man föreslår att kommuner med tre veckors prao på högstadiet för budgetåret 1983/84 bör kompenseras från anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet. Detta bör länsskolnämnderna beakta vid fördelning av anslaget. É Nu råkar det dess värre vara så att länsskolnämnderna redan fördelat dessa medel. Det borde utskottsmajoriteten känna till, eftersom den innehåller inte mindre än tre länsskolnämndsordförande. Men så är uppenbarligen inte fallet. Eller har man för avsikt att göra om fördelningen och ta tillbaka pengar, som vissa kommuner tilldelats på noggrant prövade grunder och där just behovsinriktningen, som den kommer till uttryck i sociala problem, invandrartäthet, låg gymnasiebenägenhet etc., varit vägledande, för att i stället nu användas för att reparera skolministerns fadäser? Hur stämmer detta i så fall överens med vårt inledande resonemang i betänkandet om en behovsinriktad resursfördelning? Kanske det inte är kommunerna som borde berövas sina beslutsbefogenheter i det här fallet utan utskottsmajoriteten! Vad säger skolministern: Kan det vara något för nästa års budgetproposition? Således föreligger inte två av de viktigaste förutsättningarna för förslagets genomförande, men det bortser regeringen ifrån. Regeringen gör dessutom avsteg från en annan viktig princip, nämligen den att skolan skall vara målstyrd och inte regelstyrd. Regering och riksdag skall ange de övergripande målen och dra upp riktlinjer för verksamheten, men kommunerna skall ha det lokala ansvaret för verksamhetens utformning. Med det här förslaget utövar regeringen en detaljstyrning genom att ändra statsbidragsgivningen. Rättar sig inte kommunerna därefter, blir resultatet en kostnadsövervältring från staten till kommunerna. Detta kan vi inte acceptera. Granskas förslaget ytterligare kan fler felaktigheter påvisas. Regeringen utgår ifrån en besparing som omfattar alla läroveckotimmar i en klass minus tillvalsblocket, som man beräknar till 1196 av lektionstiden. Men i verkligheten är reduktionen mycket större. Även i ämnena matematik, engelska, idrott och slöjd har man oftast grupper som är sammansatta av elever från flera klasser i samma årskurs. Detta bortser regeringen ifrån. För att man skall få ut hela besparingseffekten krävs det inte bara att hela klassen har prao utan att hela årskursen går ut i prao samtidigt. Därvid ökar anspråken på tillgängliga prao-platser i motsvarande grad. Då blir det inte bara små orter som får problem, utan då blir det bekymmer över praktiskt taget hela landet. Herr talman! Att förbereda eleverna för arbetslivet är ett av skolans viktigaste mål. Detta har klart kommit till uttryck i läroplanen och i propositionen om studieoch yrkesorientering från förra året. Där slås också fast att denna arbetslivsförberedelse är en angelägenhet för alla som är verksamma i skolan — skolledare, lärare och annan personal. Tyvärr finns inte skolministrar med i uppräkningen, men efter att ha tagit del av förslagen om praon i årets budgetproposition och den nya särpropositionen om syon, där det tidigare beslutet raserades, inser alla att det hade varit till fördel för skolan. I propositionen skriver skolministern apropå besparingar: ”Det har härvid varit vår uttryckliga ambition att ge besparingarna en sådan utformning att skolans verksamhet inte påverkas negativt.” Är skolministern nu beredd att säga, efter den debatt som förevarit alltsedan budgetpropositionen presenterades, att denna ambition infrias? Är inte prao-besparingen negativ för skolans verksamhet? Innan jag lämnar praon vill jag också något beröra den moderata reservationen i samma ämne. Den innehåller många konstigheter, och som vanligt när det gäller moderat skolpolitik försöker man säga ett och mena ett annat. Man säger att förslaget ”till vissa delar är diskutabelt”. Innebär det att man säger nej till vissa delar eller att man är beredd att diskutera om innehållet till vissa delar? Innebär det i sin tur att övriga delar är bra eller åtminstone acceptabla ur moderat synpunkt? Och då syftar jag i första hand inte på pengarna utan på det pedagogiska och kvalitetsmässiga innehållet. En annan fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på är hur en utebliven besparing kan bli ett resurstillskott. Det står nämligen så i reservationen. Och till sist, Per Unckel, vad betyder i klartext meningen: ”Tilläggas bör att möjligheter alltid föreligger att lokalt disponera förstärkningsresursen så att bästa möjliga resultat av skolverksamheten uppnås för eleverna.”? Vad är det månne för pedagogiskt nytänkande som döljer sig bakom den formuleringen? I reservation nr 10 har vi konkretiserat vårt förslag om viss försöksverksamhet med särskild skolenhet där undervisningen bedrivs på invandrarspråk, i första hand finska. Utskottsmajoriteten säger goddag-yxskaft: ”Enligt utskottets mening kan frågor som rör hemspråksundervisningen i grundskolan inte få en varaktig lösning förrän bl.a. resultatet av SKU” — språkoch kulturarvskommittén — ”föreligger. Med detta anser utskottet att riksdagen bör avslå motion 1982/83:849 yrkande 2.” Men vi har ju inte talat om en varaktig lösning utan just försöksverksamhet. Det skulle vara bra att få utskottets skäl för att säga nej till försöksverksamhet på detta angelägna område. Till sist, herr talman, den gemensamma borgerliga reservationen 12 om statsbidrag till fristående skolor. Här kommer riksdagen om någon timma eller så att besluta att det beslut som riksdagen redan tidigare har fattat gäller nu också.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

Herr talman! Möjligheten att skapa ett välfärdssamhälle, där medborgarna aktivt deltar i den demokratiska beslutsprocessen och i det kulturella livet, är i hög grad avhängig den utbildning som medborgarna erbjuds. Goda kunskaper vidgar den enskilda människans gränser och banar väg för social och ekonomisk utveckling. Att ge barn och ungdom en god utbildning är den bästa framtidsinvestering man kan göra. Reformverksamheten i skolan har under lång tid haft en organisatorisk inriktning och har syftat till att bereda alla bättre möjligheter till utbildning. I detta arbete har dock ibland kvalitetsaspekterna tenderat att komma i skymundan. Den nya läroplanen för grundskolan, som lades fram av folkpartiregeringen 1979 och som började gälla hösten 1982, innebär ett brott i denna utvecklingslinje. Huvudtankarna i Lgr 80 är krav på kvalitet i kunskaper och färdigheter, förstärkning av de naturorienterande ämnena och möjlighet till intresseinriktade studier, satsningar på jämställdhet och praktiskt elevansvar. Att genomföra en ny läroplan är en lång utvecklingsprocess, men grunden är lagd för en mer kvalitetsmedveten skola. Enligt folkpartiets mening måste det fortsatta utvecklingsarbetet inriktas på att stärka kvaliteten på den utbildning som barn och ungdomar erbjuds av samhället. För att på bästa sätt tillvarata vår utbildningspotential bör följande förslag förverkligas: en öppen inställning till alternativ pedagogik inom grundskolan, Vi har från folkpartiets sida som ett särskilt yttrande velat ge våra synpunkter på skolstart vid sex års ålder. I dag går nästan samtliga barn i förskola från sex år. Många av dessa barn är redan då mogna att lära sig läsa och räkna, medan andra inte uppnår denna mognad förrän vid åtta eller nio års ålder. Förskolans pedagogik och metodik innefattar emellertid inte inlärning av sådana färdigheter. Man försitter alltså det inlärningstillfälle när eleven är som mest motiverad. Folkpartiet anser därför att skolplikten bör gälla från sex år. För att alla barn skall få en allsidig utveckling bör förskolans och lågstadiets inlärningsoch arbetsmetoder samverka. Ett sådant arbetssätt förutsätter att man under hela lågstadiet utgår från det enskilda barnets mognadsnivå och behov vid inlärning av kunskaper och träning av olika färdigheter. Folkpartiet har inget att erinra mot regeringens förslag till punktinsatser på lågstadiet. Det är emellertid tillfälliga åtgärder. En tidigare skolstart med ett arbetssätt som tar hänsyn till barnens behov är enligt min mening en åtgärd som skulle bidra till en bättre arbetssituation på lågstadiet. I den nya läroplanen har den timplanebundna tiden för mellanstadiet minskats med två timmar till förmån för fria aktiviteter. För högstadiet avsätts fem timmar. Avsikten var att de fria aktiviteterna skulle anknytas till ämnena i skolan. Så har normalt inte blivit fallet. Med hänsyn härtill och till att allt fler elever visar brister i grundläggande kunskaper och färdigheter som att läsa, skriva och räkna finns det enligt folkpartiets mening anledning att undersöka möjligheterna att återföra hela eller viss del av tiden för de fria aktiviteterna till den timplanebundna verksamheten. Detta är ett led i strävan att höja kvaliteten på elevernas kunskaper. Det kan visserligen sägas att det inte gått lång tid sedan den nya läroplanen infördes, men erfarenheterna är så entydiga att överväganden av det slag som folkpartiet förordat bör göras redan nu. Den praktiska arbetslivsorienteringen är det främsta instrumentet för att förbereda eleverna för deras inträde på arbetsmarknaden. Det finns också en mycket medveten strävan i hela läroplanen att göra all undervisning så verklighetsanknuten som möjligt, där erfarenheter från arbetslivet blir ett naturligt inslag. I årets budgetproposition föreslås att statsbidrag inte längre skall utgå till kommunerna för den lärartid som motsvarar elevernas prao under högstadiet. På detta sätt sparar regeringen 148 milj.kr., varav 20 milj.kr. föreslås återgå till kommunerna i form av en särskild resurs. Förslaget innehåller många brister och bygger i långa stycken på felaktiga förutsättningar. Här skall redovisas några. Besparingen förutsätter helklass-prao, dvs. att alla elever i klassen har prao samtidigt. Men mer än hälften av landets kommuner har s.k. halvklass-prao, där halva klassen går ut i praktik medan den andra hälften har undervisning på vanligt sätt, och då friställs inga lärartimmar och det blir heller ingen besparing. Det kan finnas många goda skäl till att kommunerna valt att ha halvklass-prao, t.ex. en begränsad arbetsmarknad som inte kan ta emot en hel klass på en gång, vilket är fallet på många små orter och i glesbygd, eller'att man helt enkelt anser att det finns pedagogiska fördelar med att läsa med halv klass. Under dessa förutsättningar blir det i dessa kommuner ingen besparing. Regeringen utgår också i sitt besparingsförslag från att alla kommuner har fyra veckors prao på högstadiet. Så är inte fallet för alla kommuner. Det är nämligen kommunens skolstyrelse som beslutar om praons förläggning till årskurs och stadium. Därför har många kommuner bara tre veckors prao på högstadiet. I dessa fall innebär besparingsförslaget att kommunen själv får betala undervisningen i skolan under den fjärde veckan. Granskas förslaget ytterligare kan fler felaktigheter påvisas. Regeringen utgår från en besparing som omfattar alla lärarveckotimmar i en klass minus tillvalsblocket, som man beräknar till 11 2 av lektionstiden. Men i verkligheten är reduktionen mycket större. Även i ämnena matematik, engelska, idrott och slöjd har man oftast grupper som är sammansatta av elever från flera klasser i samma årskurs. Detta bortser regeringen från. För att man skall få ut full besparingseffekt krävs det att inte bara hela klassen utan även hela årskursen går ut i prao samtidigt. Därvid ökar anspråken på tillgängliga prao-platser i motsvarande grad. Då blir det inte bara små orter som får problem, utan det blir bekymmer över praktiskt taget hela landet. Mot bakgrund av de många problem av praktisk natur som uppkommer är det svårt att se att förslaget i proposition 1982/83:100 skulle innebära att kommunerna kan spara 128 milj.kr. Det är därför inte nu möjligt att ta ställning till besparingsförslaget, vilket bör avvisas av riksdagen. Regeringen bör bättre utreda vilka praktiska möjligheter kommunerna har att på högstadiet göra besparingar i vad gäller elevernas prao utan att komma i konflikt med den nya läroplanens intentioner. Denna utredning bör göras i samråd med Svenska kommunförbundet. I riksdagsbeslut hösten 1982 bestämde riksdagen i stor enighet att fristående skolor skulle kunna få statsbidrag i fortsättningen om de uppfyllde vissa villkor. Detta beslut hälsades med stor glädje av de många föräldrar landet över som arbetar för att deras barn skall få gå i Waldorfskolor. Nu gäller det alltså att dessa skolor skall kunna få dra nytta av de friare regler om statsbidrag som riksdagen bestämt. Man blev därför något förvånad när föredragande statsråd i årets budgetproposition inte ville sätta i gång omedelbart, dvs. fr.o.m. den 1 juli 1983 som riksdagsbeslutet anger. I stället vill föredraganden vänta ännu ett år och under tiden ge Waldorfskolorna samma tillfälliga överlevnadsbidrag som tidigare. Vi ser därför med glädje på att föredraganden ändrat sig och nu skall ge möjlighet till att söka och få utbetalat statsbidraget tidigare. Vi hoppas också, att man i fortsättningen skall följa en snabbare princip, så att våra fristående skolor har möjligheter att fungera på ett riktigt sätt. Dessa skolor är enligt vår mening en viktig del i vårt skolväsende och har som uppgift att förmedla lärdom till många unga människor i framtiden. Vi ser allvarligt på att föredragande statsråd överväger att ompröva den fria resursfördelningen. Vi tror det är oerhört viktigt att centrala myndigheter förmår acceptera att ett decentraliserat beslutssystem innebär att lokala och regionala organ kan lösa föreliggande uppgifter på olika sätt. Det är på den lokala nivån behoven bäst konstateras. Vi måste lära oss att tro på de lokala beslutsfattarna och förstå att de också, liksom de centrala organen tror sig göra, fattar beslut med den goda ambitionen att göra sitt bästa för barn, lärare och skola. Herr talman! Med hänvisning till vad jag härmed anfört vill jag yrka bifall till reservationerna 4, 7, 12 och 16.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 20 behandlas en rad viktiga vpk-motioner. Nils Berndtson kommer senare i debatten att särskilt ta upp just prao och de fristående skolorna, och Alexander Chrisopoulos kommer att behandla invandrarbarnens situation i skolan, då speciellt hemspråksundervisningen. Låt mig bara, efter vad som sagts av företrädare för de borgerliga partierna, nämna att vpk vad gäller de fristående skolorna är det enda parti som står fast vid regeringens förslag. Vi tycker att det är litet egendomligt att mani så hög grad slår vakt om kanske 1 26 av eleverna här i landet men så litet månar om de 99 övriga procenten. Också vad gäller prao är vi det enda parti som konsekvent intagit ståndpunkten att det, för att genomföra prao på det sätt vi kräver, också behövs pengar. Jag tänker huvudsakligen uppehålla mig vid den principiella diskussionen och vpk-motionen om en demokratisk skola. Vi menar att rätten till utbildning alltid spelat en avgörande roll i arbetarrörelsens kamp för ett bättre liv. I dag är detta viktigare än tidigare, därför att motståndet är mäktigare än någonsin. Så sent som 1978 skrev utredningen om skolan, staten och kommunerna i sitt slutbetänkande: ”Vi skall även för framtiden ha ett enhetligt skolsystem i landet och garantera en likvärdig utbildningsstandard för landets alla delar. Dessa centrala krav liksom skyldigheten att slå vakt om elevens rätt i samhället och skolan samt elevens skyldigheter måste regleras av statsmakterna i lag.” Problemet i dag är att det enhetliga skolsystemet på olika sätt har kommit att urholkas och att det blir allt svårare att påstå att utbildningsstandarden är likvärdig. Skolan kännetecknas i dag tvärtom av en långtgående särbehandling av eleverna, som står i bjärt kontrast mot uttalade utbildningspolitiska mål om enhetlighet och likvärdighet. Olikheterna mellan kommunerna är stora, och även skillnader inom kommuner är påtagliga. Bakom allt tal om lika rätt till utbildning döljer sig i dag en annan verklighet. Vi kan konstatera skillnader som gäller lärarnas erfarenhet, lärarbyten, elevomflyttningar, tillgång på läromedel, kostnader för skolmåltider, hur den anpassade studiegången används, hur resurser fördelas, hur hemspråksundervisningen används m.m. Det är ett faktum att i bostadsområden och kommuner som domineras av arbetarbefolkning är de resurser som kan ställas till den obligatoriska skolans förfogande i regel mindre. På punkt efter punkt kan detta avläsas i torra siffror, bakom vilka döljer sig en verklighet, som avspeglar bestående och fördjupade klassorättvisor på bildningens och fostrans område. I valet uttalade väljarna sin förkastelsedom över den borgerliga politiken, som förvärrat situationen för skolan och för eleverna. Men hur ser då socialdemokraternas politik ut? I vår motion tar vi upp några exempel på vad den dåvarande socialdemokratiska oppositionen framhöll i sin kritik av de borgerliga regeringarnas nedskärningspolitik på skolområdet. ”Trots upprepade rapporter om att ojämlikheten nu ökar och att de svagaste eleverna drabbas hårdast har regeringen inte vidtagit några åtgärder. Från forskare, skolpolitiker och kommunalt verksamma har krav höjts om att någon form av central vägledning behövs för att lokala skolmyndigheter skall kunna verka i enlighet med riksdagens jämlikhetsmål för skolan. Regeringen har dock helt underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder.” Vi applåderade detta. Jag skall inte genera statsrådet Bengt Göransson med att citera vad hans företrädare i opposition Lena Hjelm-Wallén sade så sent som februari 1982 utan i stället konstatera att socialdemokraterna sprungit ifrån den politiken. Bristen på politisk enighet om skolan har fått undanskymmas av honnörsord i skrivningar som alla sagt sig kunna skriva under. Begrepp som enhetlighet, likvärdighet, solidaritet, hänsyn, demokrati och kunskap har när de förbinds med skolan skiftande innebörder inom olika klasser och skikt och inom olika politiska riktningar. När begreppet inte definieras och när läpparnas bekännelse får ersätta verklig handling befrämjas en skenbar enighet, som endast gynnar de redan gynnade. Frågan om bildningens innehåll och inriktning är en fråga där praktiken visar att oenighet många gånger råder bakom ett förment samförstånd. En offensiv skolpolitik kräver att åsiktsskillnaderna blir synliga. Vari ligger då åsiktsskillnaderna? Fristående skolor och prao återkommer vi som sagt till. Från vpk:s sida hyser vi inga illusioner om att skapa socialistiska öar i det klassamhälle vi lever i. Men vi kräver att kraven på skolan skall skärpas. Vi kräver att samhället ställer upp och satsar på barnen och ungdomen. Nuet är och förblir framtidens historia, och det vi underlåter att göra i dag kommer att få återverkningar på morgondagen. Det kräver alltså resurser. Senast i dag på morgonen kunde vi i Dagens Nyheter läsa rubriken Lång lista prutningar för skolan. Färre skolsköterskor, mindre pengar till ombyggnad, höjda avgifter för kommunala musikskolan — det är några punkter på sparlistan. Detta är bara några exempel på vad som sker ute i kommunerna. Listan kan förvisso göras lång. Vpk kan inte acceptera de statliga besparingarna på skolans område. Vi försvarar, som vi framhåller i vår motion, de skolsociala reformerna, just därför att de innebär att klasskillnaderna inte ytterligare förstärks, just därför att de innebär ett stöd till de barn som bäst behöver det. Bengt Göransson borde som kulturminister inse att skolan trots allt kan utgöra en motkraft mot den borgerliga dynga vi översköljs av — Arbetsgivareföreningens ideologikampanjer: Sköt dig själv och strunta i andra, osv. Statsrådet borde också inse vikten av att demokrativärdena försvaras. I en annan artikel som jag i dag fick i min hand säger docenten Daniel Kallos under rubriken I det röda Norrbotten — är skolan blå ——-: ”Demokratiprocessen har alltid gjort halt vid ekonomin.” Så är det förvisso. I samma artikel tar han upp just det jag inledningsvis framhöll, nämligen kravet på arbetarrörelsen på en politisering av skolan och skolan insatt i ett samhälleligt sammanhang, där bl.a. rätten till arbete kommer in. Det är ett faktum att rätten till arbete som paroll under 1970-talet kom att alltmera ersättas av kravet på arbete eller utbildning. Skilda insatser på utbildningsområdet kom att på olika sätt användas som ersättning för arbete. Det, menar vi, är helt fel. Det är nödvändigt att satsningar på utbildningens område inte bara resulterar i en tillfällig ersättning för jobb, utan att de verkligen innebär en fortsatt tillvaro också på arbetsmarknaden. Docent Daniel Kallos slutar sin artikel med att fråga var arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen, ABF och Unga Örnar håller hus vad gäller skolpolitiken. Och, som sagt, hur kan man från socialdemokratiskt håll acceptera det man tidigare i opposition så kraftigt kritiserat, nämligen den borgerliga nedskärningspolitiken på detta oerhört väsentliga område? Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga vpkreservationer.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 20, till vilket företrädare för reservanterna nu har framfört sina resp. alternativ, tar i sina huvuddrag upp följande frågor: statsbidragssystemet, den praktiska arbetslivsorienteringen, hemspråksundervisningen, fristående skolor, lågstadiefrågor och övriga frågor som gäller den obligatoriska grundskolan. Jag kommer i mitt inlägg att beröra frågor om den praktiska arbetslivsorienteringen, praon, och de fristående skolorna. Fler reservanter kommer att ta till orda, varefter Göran Persson gör ett inlägg om de frågor som utskottsmajoriteten anser bör belysas innan vi fattar beslut om vår grundskola. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit riksdagen att göra besparingar inom skolans verksamhetsområde. Medlen i fråga vill man i stället använda för andra angelägna behov inom skolan. En besparing görs under den tid då högstadiets elever är ute på praktisk arbetslivsorientering. Man kan enligt skolförordningen minska resp. öka undervisningsskyldigheten, om bara det sammanlagda veckotimtalet per läsår är oförändrat. Eleverna på högstadiet är som regel ute på s.k. prao-verksamhet under fyra veckor. Det har lagts upp så att halva klassen varit kvar i skolan, medan den andra halvan ägnat sig åt denna prao-verksamhet. Nu har också andra modeller använts. När exempelvis hela klassen varit ute i prao har lärarna omväxlande varit med ute på arbetsplatserna, undervisat elever med tillvalsämnen eller tjänstgjort som en förstärkningsresurs i andra klasser. Det visar att lärarna har kunnat sysselsättas samtidigt som hela klassen varit ute i prao-verksamhet. Det är detta man har tagit fasta på när man har föreslagit att hela klasser i fortsättningen samtidigt skall delta i prao-verksamheten. Det är SÖ som på denna punkt har föreslagit besparingar i verksamheten för att få medel till satsningar på lågstadiet och även pengar för att klara det uppföljningsansvar som skolan har för 16 och 17-åringarna. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att det i nuvarande ekonomiska situation inte är möjligt att på annat sätt få ekonomiska resurser för att tillgodose dessa angelägna behov. Därför måste en omprioritering ske, så att man satsar på de områden som anses mest angelägna. Nu skall inte eleverna i prao-situationen lämnas utan viktig lärarkontakt. Också för lärarna och annan skolpersonal är arbetslivskontakten betydelsefull. Likaså är det bra att arbetslivets representanter träffar skolans personal och inte bara dess elever. Därför föreslår regeringen att 20 milj.kr. återförs av besparingen på 148 milj.kr., så att det skall bli möjligt att ersätta lärare och annan personal som för tillfället ägnar sig åt prao-verksamheten. Nu har vi inte fått så mycken negativ reaktion från de övriga partierna som man kan tro av reservationerna och inläggen här i dag. Moderaterna ställer upp på förslaget till stora delar, medan folkpartiet vill utreda frågan innan vi går vidare. Centerpartiet tror sig se oöverstigliga hinder för att den föreslagna ordningen med helklassprao skall kunna genomföras. Vpk är angeläget om att avvisa förslaget i dess helhet. Man anser att vissa ämnen kommer i kläm, att arbetsmarknadsläget för lärarna inte är bra framöver och att de sämst ställda eleverna drabbas. Nu tror vi inte att det är helt invändningsfritt att gå över till prao i helklass, men det är möjligt att genomföra förslaget utan att skolan och därmed eleverna kommer att allvarligt drabbas. I början av riksmötet antog riksdagen regeringsförslaget om statsbidrag till des.k. fristående skolorna. I det beslutet bemyndigades regeringen att efter vissa riktlinjer vara berättigad att ge fristående skolor statsbidrag. De nya regler som skall gälla från den 1 juli i år bedömdes i budgetpropositionen inte kunna bli klara så att man kunde ge några statsbidrag under det kommande budgetåret. Flera instanser såsom SÖ, länsskolnämnderna, skolstyrelserna i berörda kommuner samt de fristående skolorna själva skulle på olika sätt vara med i den process som skulle föregå varje beslut. Nu har statsrådet Bengt Göransson här i kammaren i ett interpellationssvar klargjort att det skulle vara möjligt att snabbare handlägga statsbidragsprövningen. I detta läge har vi i utskottet kommit överens om ett tillkännagivande till regeringen att statsbidrag skall utbetalas under det kommande budgetåret och då gälla hela budgetåret. Detta samlade beslut i utskottet har emellertid inte tillfredsställt de borgerliga partierna. De framför i reservationer till betänkandet en motivtext, som delvis bygger på en inaktuell situation. Sedan riksdagen har klargjort att statsbidraget skall utbetalas fr.o.m. nästa budgetår, blir det inte ens fråga om de nio månader som anges i reservationen, utan det blir möjligt för regeringen att ha en ännu kortare handläggningstid. Vpk för sin del står i en reservation fast vid budgetpropositionens förslag om att samma regler som gällt de senaste åren skall gälla för ett kommande budgetår beträffande stödet till fristående skolor. Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de reservationer som jag har tagit upp. Som jag sade inledningsvis kommer Göran Persson i ett senare inlägg att beröra övriga reservationer och avvisa dem.

Herr talman! Helge Hagberg försökte i sitt anförande att göra frågan om fördröjningen av statsbidragsutbetalningarna till en fråga om teknik. Tänk om det vore så väl.

Och varför skulle inte då socialdemokratin i praktisk handling ha kunnat visa sin anslutning till tanken om de fristående skolornas rättmätiga krav genom att gå med på det borgerliga kravet på en kort handläggningstid i framtiden? Den sistnämnda frågan, herr talman, försöker Helge Hagberg att klara sig ur genom att hävda att under det år som nu är kommer prövningen att gå fortare än de nio månaderna vi talar om i vår reservation. Men kommande år då? Vill Helge Hagberg här deklarera att under kommande år kommer prövningen också utan en så omfattande debatt som vi nu tvingats ta till för att få fart på regeringen att gå fortare än nio månader? Det är svårt att frigöra sig från intrycket att socialdemokraterna faktiskt inte vill att de fristående skolorna skall få en rejäl chans. Vi moderater vill det, för att möjliggöra för elever och föräldrar att välja andra skolformer, det som Bengt Göransson inte ville när han i det citat jag tidigare återgivit beskrev socialdemokratins anslutning till förra årets proposition om det nya statsbidraget. Är det inte så, att Helge Hagberg liksom Bengt Göransson har tvingats acceptera ett statsbidragssystem som ändå finns, men gör sitt bästa för att så gott det nu går motverka det i tillämpningen? Herr talman! Det är samma filosofi som nu håller på att knäcka Adolf Fredrik i Stockholm. Jag vet inte om Helge Hagberg har läst vad kompositören Tim Norell i dag skriver i Aftonbladet. Låt mig därför sluta med att citera honom: ”Om Ni nu går emot denna massiva opinion tror jag att Adolf Fredriks tomma skolbyggnad kommer att stå som ett monument över den dumhet som förde socialdemokraterna ifrån makten och kanske inte bara på det lokala planet.” Med vänlig hälsning, inte från Per Unckel men väl från Tim Norell.

Herr talman! Helge Hagberg sade här att det skulle gå bra att ha hela klasser ute i prao, vilket var ett krav för verksamheten. Men enligt vad vi kan förstå är det inte alltid möjligt, t.ex. i små orter eller där det är en begränsad arbetsmarknad som inte kan ta emot hela klasser. Helge Hagberg sade också att vi ställer upp men vill utreda förslaget. Vi vill utreda förslaget därför att vi anser att det finns så många problem i sammanhanget för tillfället att det är svårt att genomföra det i det läge som råder just nu. Därför vill jag fråga: Tror verkligen Helge Hagberg och socialdemokraterna att det skall gå att spara 148 milj.kr. när det finns så mycket problem som det gör här? Det är nog all anledning att fortsätta en utredning och komma tillbaka med frågan. I vad gäller de fristående skolorna vill jag fråga: Är detta möjligtvis en vändpunkt för socialdemokraterna när det gäller de fristående skolorna? Kan vi hoppas på att man ser mera positivt på dem framgent och att man kan tänka sig att ge dem fullt statsbidrag? Folkpartiets inställning till de fristående skolorna är helt klar. Vi anser dem vara värdefulla, vi anser att de skall ha sitt statsbidrag för att kunna genomföra sin verksamhet för våra barns bästa. Elevernas föräldrar har också under hela tiden betalat skatter. De har full rätt att få ha sina barn gående i de fria skolorna. I Göteborg har dett.o.m. gått så långt att man plockar bort resebidragen för dem. Kan det finnas någon rättvisa i detta? Kan socialdemokraterna verkligen ställa upp för att de barn vilkas föräldrar vill ha sina barn gående i en fri skola inte skall kunna åka till skolan fritt som andra barn gör, eller gå i en skola där föräldrarna slipper betala dyra avgifter plus att man betalar skatt till staten för att barnen skall få utbildning?